Fru talman! Janine Alm Ericson har frågat finansminister Mikael Damberg vilka förändringar av Sveriges internationella engagemang han avser att ta initiativ till, både på kort och på lång sikt, samt vilka områden och vilka internationella biståndsmottagare han avser att föreslå minskat bistånd till. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag delar helt bilden att svenskt bistånd just nu verkligen behövs och att Rysslands attack har lett till en fruktansvärd situation i Ukraina. Vi ser dagligen exempel på krigets fasor och människors lidande - även med stora konsekvenser för övriga världen. Det är en självklarhet för Sveriges regering att stödja Ukraina genom att ta emot krigsflyktingar och skicka ekonomiskt bistånd, militärt stöd och olika förnödenheter. Regeringen står fast vid sin målsättning att avsätta 1 procent av bruttonationalinkomsten, vårt ekonomiska välmående, till internationellt bistånd. Jag skulle också vilja se att fler länder uppfyller FN-åtagandet om att ge minst 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst i bistånd, så att vi tillsammans kan komma längre i både det humanitära samarbetet och utvecklingssamarbetet. De kostnader för flyktingmottagandet som avräknas från biståndet är i enlighet med OECD-Dac:s biståndsregelverk, då mottagandet anses vara ett humanitärt åtagande. Det är viktigt att komma ihåg att huvudsyftet med att kostnader för flyktingar är avräkningsbara vad gäller biståndet är att hjälpa människor på flykt. Avräkningar för flyktingmottagande från den svenska biståndsramen har gjorts sedan början av 90-talet, och det användes även under det mycket stora flyktingmottagandet 2015. Hur stora kostnaderna för flyktingmottagandet blir 2022 vet vi ännu inte. Därför vet vi inte heller hur mycket som kan räknas som bistånd. Regeringens främsta prioritering för utbetalningstaken, så kallade limiter, har varit att värna det humanitära biståndet och biståndet till de allra fattigaste länderna. Stöd ska bland annat kunna ges till dem som har drabbats hårt av pandemin och av den livsmedelskris som har påskyndats som en effekt av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringen prioriterar också stöd till FN och står kvar vid ambitionen om en dubblering av klimatbiståndet. Dessa prioriteringar ligger som grund när ansvarig myndighet, Sida, nu får anpassa verksamheten till vilka utbetalningar som kan skjutas fram eller omprioriteras. Omprioriteringarna kommer att få effekt, för svenskt bistånd gör skillnad. I det sammanhanget vill jag påminna om att biståndsramen ökade med 5,1 miljarder kronor 2022 i jämförelse med året innan på grund av uppräkningen enligt bruttonationalinkomsten. Både med och utan avräkningar enligt Dac:s regelverk är Sverige fortsatt ett av världens största givarländer. Regeringens prioriteringar och initiativ kvarstår. Genom en stark svensk ekonomi ökar utrymmet inom biståndsbudgeten regelbundet. Därför är det inte uteslutet att verksamhet som berörs av limiter i år kan få stöd längre fram igen om det fortfarande är relevant och prioriterat. Hur många flyktingar som kommer till Sverige i år kommer precis som vanligt att påverka hur stora avräkningarna blir i slutändan. Den svenska regeringens enprocentsmål bidrar till att Sverige både kan ta hand om skyddsbehövande från Ukraina i Sverige och fortsatt prioritera ett internationellt bistånd och utvecklingsarbete som minskar fattigdomen, stärker det multilaterala samarbetet och bidrar till hållbar fred, demokrati och motståndskraft mot auktoritära krafter.

Fru talman! Vår solidaritet stannar inte vid de behövande i Ukraina. Utöver att hjälpa på plats i Ukraina med material, förnödenheter och vapen hjälper vi också flyktingar som kommit från Ukraina till Sverige. Jag vill bara understryka att jag som biståndsminister självklart gör allt jag kan för att vi ska ha så lite avräkningar som möjligt. Vi och Miljöpartiet är i mångt och mycket överens om svensk biståndspolitik; vi har ju drivit den tillsammans under många år. Men det man kan fundera på när det gäller Miljöpartiet i detta sammanhang och det som jag inte riktigt får ihop är att det alltså var okej enligt Miljöpartiet att göra avräkningar för flyktingkostnader på biståndsramen med 22 procent 2015. När människor flydde från Syrien var det okej att göra avräkningar för flyktingkostnader på biståndsramen, men det är inte okej att göra avräkningar på biståndsramen nu när människor flyr från Ukraina. Det tycker jag är en märklig slutsats. Men med det sagt: Jag som biståndsminister gör naturligtvis allt jag kan för att avräkningen ska bli så liten som möjligt. Vi ser ju stora och växande behov även i många andra delar av världen. Det är klimatförändringar och en negativ demokratisk utveckling som fortsätter. Pandemin har ytterligare förstärkt behoven på en rad områden som jämställdhet, mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och förstås hälsa. Vi ser också livsmedelstryggheten försämras. Regeringen står därför fast vid målet om 1 procent av bruttonationalinkomsten, vårt ekonomiska välmående, som man inte ens i den här kammaren är helt överens om. Vi har ju både moderater och sverigedemokrater som vill frångå enprocentsmålet. Från regeringens och Socialdemokraternas sida står vi kvar vid enprocentsmålet, och det är jag stolt över. Med detta bär vi fortfarande ett ledarskap i världen. Vi är ett av få länder i världen som faktiskt ger och står fast vid att år ut och år in ge 1 procent av vårt ekonomiska välmående för att försöka bidra till att göra världen lite bättre. Det gör ju också Sverige tryggare. Tyvärr ser trenden inte ut så över världen. Allt fler givare drar ned på biståndsramen. Man inte bara använder biståndsramen till att göra avräkningar, som man får göra enligt OECD-Dac-regler, utan man drar aktivt ned biståndsramen. Det är något som absolut riskerar att drabba oss i alla former utifrån ökade konflikter och påföljande flyktingströmmar. Regeringen har absolut inga planer på att skära ned i biståndet, utan det som sker på kort sikt under 2022 är en limit, ett utbetalningstak, som begränsar utbetalningar på utgiftsområde 7, internationellt bistånd. Detta görs för att möjliggöra en omfördelning av biståndet för att hantera en akut situation i vårt närområde. Det här är inte någonting nytt, utan vi har gjort avräkningar enligt gällande regler på biståndsbudgeten ända sedan 90talet. Både under borgerlig regering och under den regeringstid som socialdemokrater och miljöpartister delade gjordes ju avräkningar på nästan 10-12 procent av biståndsramen. Rekordet var som sagt 2015 med 22 procent av biståndsramen. Det är alltså inte någon ny politik. Den här gången använder vi oss av det för de ukrainska flyktingarna, kvinnorna och barnen, så som Sverige har gjort tidigare.

Fru talman! Jag kan återigen försäkra Janine Alm Ericson och andra intresserade att jag som biståndsminister självklart driver på för att det ska avräknas så lite som möjligt. Med det sagt tycker jag att Miljöpartiet fortfarande är svaret skyldigt om varför det var okej för Miljöpartiet att använda att använda sig av avräkningar inom biståndsbudgeten enligt Dac-reglerna när vi tog emot flyktingar från Syrien 2015 med 22 procent av biståndsramen, men det är inte okej att använda avräkningar inom biståndsbudgeten enligt Dac-reglerna när vi tar emot kvinnor och barn från Ukraina. Jag vill också vara noga med att säga att vi inte skär ned på något bistånd. Biståndspengarna ligger fortfarande kvar under utgiftsområde 7. Det vi har gjort är att vi har satt tak på ett antal utgiftsposter. Nu hanterar UD 2,3 miljarder och Sida 6,9 miljarder. Ansvaret ligger där att försöka hitta en väg framåt som ger så liten effekt som möjligt på dem som är allra mest utsatta. Regeringen har skickat med tydliga prioriteringar, nämligen att det humanitära biståndet är helt skyddat. Att lindra nöd inte bara i Ukraina utan också i andra delar av världen är viktigt. Det gäller Jemen, Afghanistan, Somalia, Etiopien och så vidare. Vi har sagt att vi ska prioritera och värna det geografiska landbiståndet så mycket som möjligt. Det betyder att vi prioriterar de biståndsarbetare som är på plats i de fattigaste länderna. Vi har sagt att vi fortsätter att stå upp för prioriteringen om ett fördubblat klimatbistånd. Det är det som vägleder det arbete som nu görs. Med detta sagt är det fråga om mycket pengar, även om vi ska komma ihåg att biståndsramen ökade med 5,1 miljarder för 2022. Om man tittar på budgeterna är Sverige bland de bästa länderna i världen i fråga om att bidra till internationell solidaritet, även med avräkningarna som vi nu behöver hantera. Regeringen följer verkligen utvecklingen noga när det gäller antalet asylsökande. Vi fick nyligen en ny prognos från Migrationsverket, och myndigheten kommer att inkomma med nya prognoser både den 29 juli och den 28 oktober. Det är fortfarande tidigt på året, och mycket kan hända, men när vi känner oss lite mer säkra om antalet skyddsbehövande och relaterade kostnader i år kan också regeringen justera taken när det gäller utbetalningar på de olika anslagsposterna. Den senaste prognosen från Migrationsverket ger vid handen att det är färre flyktingar från Ukraina som kommer hit än den första prognosen visade. Det vore önskvärt av många olika skäl. Det är också därför pengar finns kvar på utgiftsområde 7, och de ska hanteras med så stor klokskap som möjligt. Det ska vara möjligt att under året komma med nya och bättre besked. Vi ska inte avräkna mer för flyktingkostnader än vad vi absolut behöver. Det är också regeringens besked. Med detta sagt bär Sverige ett ansvar internationellt att fortsätta stå upp för det faktum som också är sant, nämligen att vi är ett av världens bästa länder när det gäller internationell solidaritet. Det gäller både att ta emot krigsflyktingar och att stå upp för enprocentsmålet i biståndet. Vi behöver göra ett jobb i världen att se till att fler når FN:s mål om 0,7 eftersom det behövs mer insatser för att förbättra världen.

Fru talman! Vi ska inte bara känna stor solidaritet med Ukraina och de krigsflyktingar som kommer till vårt land. Vi måste också finansiera den solidariteten, annars blir det bara tomma ord. Vi har ännu inte sett hur Miljöpartiet har tänkt sig att finansiera sina ökade ambitioner. Jag hoppas att man inte har tänkt sig att man ska låna till detta, för att bekosta ett ökat flyktingmottagande i vårt land genom att skuldsätta det svenska folket tror jag inte är en långsiktigt stark strategi för att bygga solidaritet och ha en hållbar migrationspolitik och en hållbar långsiktig biståndspolitik. Sveriges biståndspolitik och konkreta utvecklingssamarbete ska ha fortsatt hög kvalitet, och det svenska biståndet ska motsvara 1 procent av bruttonationalinkomsten - alltså vårt ekonomiska välmående. Det är en stark internationell solidaritet som jag är stolt över. Biståndet ska användas till att minska fattigdom och orättvisor i världen. Det handlar om att visa praktisk solidaritet med våra medmänniskor men också insikten om att en värld i utveckling som blir bättre också ger starkare trygghet i Sverige. Det är som sagt inte en önskvärd situation att vi fått en ny, stor humanitär kris på vår kontinent med ett krig i Ukraina. Inte minst ukrainarna själva och vi hade klarat oss utan Putins invasion av ett suveränt land som har rätt att försvara sitt eget territorium. Det är inte en önskvärd situation som vi befinner oss i, men det är krig i Europa med nya stora flyktingströmmar av kvinnor och barn till vårt land. Det är det läge vi är i, så det vi gör nu är en nödvändig hantering. Men, som sagt, Sverige kommer inte att använda biståndet till avräkningar mer än vad som är absolut nödvändigt.